Herr ålderspresident! Ärade ledamöter! Jag hälsar er alla välkomna till det första sammanträdet vid 1989/90 års riksmöte. Jag hoppas att ni alla har haft några sköna lediga veckor under denna mycket vackra sommar. Jag hoppas också att utskottens resor har varit bra och givande. När vi skildes åt i juni tackade jag fyra avgående ledamöter för deras fina och plikttrogna arbete. Ytterligare en ledamot kommer nu att lämna riksdagen för annan verksamhet i samhällets tjänst. Arne Gadd har tillhört vår riksdag i 20 år. Han har på ett mycket skickligt och hängivet sätt utfört sitt arbete här i riksdagen, och vi tackar honom för hans fina insatser. Jag har glädjen att få hälsa välkomna fyra nya och nygamla ledamöter som i dag har tagit plats i kammaren. Margitta Edgren för Fyrstadskretsen och Margareta Gard för Kopparbergs län har varit med tidigare. Jan-Olof Ragnarsson för Västmanlands län och Bengt Hurtig för Norrbottens län sitter här nu för första gången. Ni är alla fyra varmt välkomna till det viktiga och ansvarsfulla arbetet som ledamöter av Sveriges riksdag. Vi har ett arbetsår framför oss med många stora och viktiga, men också svåra, frågor. Det ställer stora krav på oss, på arbetet i utskotten och på arbetet här i kammaren. Redan i morgon äger riksmötets första partiledardebatt rum, och jag hoppas att många ledamöter då kommer att vara närvarande i kammaren. Nästa tisdag äger den första frågestunden rum enligt den nya modellen med två talarstolar. Dagen efter startar den allmänpolitiska debatten, som jag hoppas att många ledamöter med liv och engagemang skall delta i.

Herr talman! I måndags lade de moderata och de folkpartistiska ledamöterna i riksdagens skatteutskott fram ett förslag om vad som kallas för ett utskottsinitiativ för att riva upp beslutet från i våras om tvångssparandet. Vi vet alla att reaktionerna mot tvångssparandet har varit mycket hårda. Jag förstår alla dem som har reagerat mot det här beslutet. Det rör sig om gamla människor som plötsligt utan information har fått se sina pensioner naggade i kanten, utan att de vet om de någonsin kommer att få några pengar tillbaka. Det rör sig om löntagare som plötsligt ser att deras lön efter skatt har blivit mindre. Det finns inte något som helst sakligt försvar för att genomföra det förslag om tvångssparande som så hastigt yxades ihop här i riksdagen i våras. I måndags fick vi också svart på vitt från statistiska centralbyrån på att den privata konsumtionen knappt ökat alls under det första halvåret av 1989. Ökningen var så obetydlig som 0,3 Zo. Därmed, och det är viktigt, slås ju även det argument som anförs av tvångssparandets egna initiativtagare sönder, nämligen att tvångssparandet var en nödvändighet för att dämpa den s.k. köpfesten, att se till att folk inte köpte så mycket. Vi moderater sade redan då att det inte finns någon köpfest. Nu visar siffrorna att det faktiskt var vi som hade rätt. Det sägs ofta att politiker är litet för bundna till prestige för att våga erkänna att de haft fel. Vi kan nog litet till mans erkänna att det ibland är på det sättet. Jag hade hoppats att de socialdemokratiska och centerpartistiska ledamöterna i skatteutskottet skulle våga ge sig in i en diskussion om tvångssparandet och kanske också våga erkänna ett och ett annat litet fel. Men så blev inte fallet. I skatteutskottet vägrade man t.o.m. att fundera på saken genom att bordlägga frågan. Om vi skall tro tidningsuppgifter betecknade man motståndet mot tvångssparandet som ett ”apspel”, och man markerade omedelbart att inte ett kommatecken fick rubbas. Jag beklagar detta. Den politiska prestigen betyder tydligen mer än sakfrågan. Reaktionerna mot tvångssparandet visar att allt fler anser att staten och den politiska sektorn har gått för långt när det gäller att bara ta det som tillhör enskilda människor, utan att fråga och utan att informera. Vi har under de senaste veckorna lyssnat till den ena förklaringen efter den andra till varför man inte har informerat t.ex. pensionärerna om att staten skulle hålla inne en del av pensionen. Det har talats om att det skulle innebära oöverstigliga tekniska problem i datasystemen och att det skulle kosta alldeles för mycket pengar att informera medborgarna om detta. Men dessa argument håller inte. Staten är mycket noga. Staten ställer stenhårda krav på att medborgarna skall kunna hålla den informerad om snart sagt varje liten detalj i deras ekonomiska göranden och låtanden. Den som då, när staten begär uppgifter, skyller på att det är besvärligt att fylla i blanketterna, att det tar för mycket tid och att det kostar för mycket pengar har inte mycket att hämta. Statens krav på medborgarna är absoluta. Därför borde denna stat också kunna informera medborgarna om vad den gör. Jag vill ställa två direkta frågor till statsministern om tvångssparandet. För det första: Kan statsministern fortfarande hävda att det finns en privat köpfest som måste dämpas? Om han hävdar detta, skulle det i så fall vara intressant att höra var han finner denna köpfest. Det finns i alla fall inte några tecken på den i den ekonomiska statistiken. Jag har inte heller träffat på de där storspenderande pensionärerna eller de slösaktiga barnfamiljerna som tvångssparandet tydligen är avsett att tukta. För det andra: Varför såg inte regeringen till att pensionärerna och löntagarna informerades om tvångssparandet på sina pensionsavier och på sina lönebesked? Det går inte att skylla på andra, eftersom för politiska beslut — och tvångssparandet var i mycket hög grad ett politiskt beslut — måste politiker bära ansvaret, och för utebliven information i en viktig fråga som denna bär självfallet ytterst regeringen det politiska ansvaret. Sveriges ekonomiska problem består inte i att vanliga människor har det för bra, och de kan därför heller aldrig lösas genom att man ser till att vanliga människor får det litet sämre. Sveriges ekonomiska problem består i att vår tillväxt är för låg och att våra kostnader är för höga. Problemet är inte att det växer så att det knakar, utan att det knakar utan att det växer i vår ekonomi. Det blir än allvarligare när denna ekonomi går med stora och snabbt växande underskott gentemot omvärlden. I år kommer detta underskott att bli större än 20 miljarder kronor. Nästa år tyder allt på att underskottet kommer att bli större än 30 miljarder kronor. Detta är chocksiffror. Det är då inte heller underligt att statsministern — som ju tidigare varit något av en sorglöshetens ledande apostel i den ekonomiska debatten — i regeringsförklaringen i går började låta riktigt bekymrad. Det är hit — till den avtagande tillväxten och till de ökande underskotten — som den socialdemokratiska ekonomiska politiken under 1980-talet har fört Sverige. Det går just nu hyggligt för de flesta andra länder, men det går sämre för Sverige. Vi håller på att halka efter. Detta är sanningen, oavsett om vi tycker att det är opportunt att erkänna den eller ej. Att det har blivit på detta sätt har med skattesystemet och med skattetrycket att göra. Ökar man skattetrycket så bromsar man ekonomin, och då hamnar man i den situation där Sverige nu befinner sig. Det är bl.a. därför som vi moderater är så bestämda när vi säger att skattetrycket måste sänkas. Sverige behöver inte främst en skatteomfördelning, utan en skattesänkning. Man kan dock alltid diskutera hur snabbt och exakt på vilket sätt denna bör äga rum. Varje steg måste bedömas efter sina förutsättningar. Det viktiga för oss moderater är emellertid att politiken på både kort och lång sikt inriktas på en sänkning av det totala skattetrycket. Om vi begränsar politiken så att vi bara omfördelar skatter mellan medborgarna, kommer svårigheterna att bli mycket stora. Stora grupper kommer då med naturnödvändighet att tillhöra förlorarna. I samband med att skatteutredningarna presenterades konstaterade vi att deras egna beräkningar visade att ca 600000 hushåll skulle förlora mycket stort på omläggningen. Sedan dess har vi också fått ta del av andra beräkningar. LO talar om att cirka två miljoner löntagare kommer att förlora. TCO sade i går att det handlar om ca 300 000 löntagarhushåll. Statistiska centralbyrån anser att det rör sig om ca 600 000 löntagarfamiljer. Beräkningsmetoderna växlar, och siffrorna blir därför också litet olika. Ett besked är dock alldeles entydigt från alla dessa undersökningar: sänks inte skattetrycket, kommer många individer och familjer att förlora ganska ordentligt på skatteomläggningen. Det är orättfärdigt som skattepolitik, och det är felaktigt som ekonomisk politik. I januari i år föreslog vi moderater att man redan år 1990 skall genomföra en marginalskattesänkning som ett första steg i den stora skattereformen. Vi lade fram ett förslag här i riksdagen, som var fullt finansierat och som innebar en sänkning av skattetrycket. Förslaget avvisades då av riksdagsmajoriteten. I måndags uttalade vi tillsammans med folkpartiet på nytt att ett stort steg när det gäller att sänka marginalskatterna måste tas redan 1990, och att detta steg också borde leda till en sänkning av det totala skattetrycket. Sent omsider har även regeringen vaknat i denna fråga, god morgon, och vi har nu blivit inbjudna till överläggningar på Haga slott. Jag hoppas att dessa överläggningar inte bara är ett sätt att skyla över egen osäkerhet. Jag förutsätter att regeringen vid överläggningarna också kommer att redovisa en egen uppfattning. Den moderata inställningen är i sina huvuddrag väl känd. Jag kommer ånyo att redovisa den på fredag på Haga. Låt mig dock redan i dag säga två saker som är viktiga. För det första måste skattetrycket sänkas redan 1990. Det är fullt möjligt. Det har vi visat. Vi är dock alltid öppna för att diskutera detaljer i finansieringen. När det gäller inriktningen mot ett sänkt skattetryck är dock vår uppfattning mycket bestämd. För det andra får det inte bli några hastverk. Nu är det dock väldigt ont om tid, eftersom regeringen har dragit ut på tiden. Det finns då en risk för att man bara kommer att springa i väg. Vi har sett vad hastverk kan innebära. Vi har sett tvångssparandet och skatteutredningarnas förslag till pensionsbeskattning. Den typen av hastverk kommer i alla fall vi moderater aldrig att ställa oss bakom. I gårdagens regeringsförklaring sade Ingvar Carlsson att den inrikespolitiska stabilitet som länge utmärkt de nordiska länderna nu håller på att gå förlorad. Det är ett sätt att uttrycka saken. Ett annat sätt är att säga att socialdemokraterna över allt har drabbats av bakslag och att de inte som förr kan styra och ställa som de vill. Detta ser jag inte alls som tecken på oroande instabilitet, utan som tecken på en gryende vitalitet i våra nordiska samhällen. Man lyssnar, man har en öppenhet för nya lösningar och ett ifrågasättande av de gamla strukturerna. Skall vi kunna se till att det går bättre för Sverige på 1990-talet, måste vi vara beredda att lägga om rodret i politiken rejält i ett antal viktiga frågor. Det gäller bl.a. sjukvården. Socialdemokraterna må förneka det, men nästan alla andra vet att krisen i vården växer. Det handlar inte bara om köerna, utan också om personalen i dessa enorma organisationer som ofta tycker att det har blivit för stort, för opersonligt och för ogripbart. Det fungerar inte längre på det sätt som man vill att det skall fungera. Ett annat område är skolan. Regeringens företrädare blev mycket irriterad när jag i slutet av sommaren krävde en kriskommission för skolan. Vad göras skall är redan gjort, lät statsråden meddela i sina pressmeddelanden. Det är dock inte sant. Skolproblemen ökar. Utan att på något sätt lägga mig i avtalsrörelsen, vill jag säga att vi självfallet måste värdera läraryrket högre än vad vi har gjort. Vi måste också värdera kunskap och kvalitet i skolan på ett annat sätt än hitintills. Jag vill även ta upp rättstryggheten. Det är med förlov sagt, herr statsminister, rena snurren att regeringen nu uppenbarligen planerar att avskaffa den automatiska halvtidsrabatten på alla fängelsestraff, genom att i stället halvera fängelsestraffen för olika brott. Den typen av saltomortaler inger inte förtroende för regeringens rättstrygghetspolitik. Ytterligare ett område är energipolitiken. Att förtidsavveckla kärnkraften är en huvudlös politik, som kommer att leda till att vi till priset av sämre sysselsättning och högre kostnader för alla och envar kommer att få en sämre miljö. Vi kommer inte, vilket Birgitta Dahl nu har börjat erkänna, att klara det tak för koldioxidutsläppen som riksdagen har lagt fast.

Vi har sagt att den lilla världens värme aldrig kan ersättas av den stora världens byråkrati. Vi vill därför ha en familjepolitik som ger familjen själv rätten att fatta beslut om omsorgen om sina barn. Till sist vill jag ta upp Europapolitiken. Jag är allvarligt rädd för att vi i Sverige begränsar våra långsiktiga ambitioner i det europeiska samarbetet och att vi gör oss själva till en randstat utan att vi skulle behöva det. Jag vill att Sverige skall vara med och bygga upp ett nytt Europa. Vi svenskar borde kunna säga att vårt land är värt mer än att bara bli en randstat i det nya Europa.

Herr talman! Som Carl Bildt har konstaterat har svenska folket lagom till riksmötets öppnande insett konsekvenserna av ett av de sista beslut som vi fattade i den här kammaren innan vi åtskildes för sommaruppehåll. På september månads pensionsoch lönebesked saknas en eller ett par hundralappar. Det är ingen överdrift att säga att det har gått ett rytande genom nationen med anledning av det tvångssparande som socialdemokrater och centerpartister i all hast yxade till på försommaren. Det är lätt att förstå att pensionärer och löntagare är upprörda. De tvingas avstå från pengar utan att få någon rimlig förklaring varför. Arrogansen i den anonyma utdebiteringen — att man inte får veta hur mycket man sparar — blir lök på laxen. Många anser dessutom, med all rätt, att tvångssparandet är både orättvist och i vissa fall cyniskt. Det drabbar människor utan marginaler som i vanliga fall inte har råd att spara, medan de som redan har ett sparande bara kan omfördela det. Det drabbar dem som bor i högskattekommuner hårdare än dem som bor i kommuner med låg skatt. Det drabbar vanliga skattebetalare, medan nolltaxerare och de som har stora avdrag slipper undan. Och det mest cyniska inslaget i detta tvångssparande: det tvingar de allra äldsta att spara för framtiden. Herr talman! Mot den här bakgrunden känns det angeläget att efterlysa några besked från de bägge partier som för bara några månader sedan fattade beslutet om tvångssparande. Gång på gång har vi kunnat läsa och höra att tvångssparandet föreslogs för att undvika någonting ännu värre, nämligen momshöjning. Men sanningen är att förslaget om momshöjning var dött redan när det presenterades i riksdagen, så det försvaret håller inte. Det måste finnas andra bevekelsegrunder. Många frågar sig vilka. Jag förmodar att både Olof Johansson och Ingvar Carlsson kommer att säga att tvångssparandet är nödvändigt för att kyla ner ekonomin. Men om det är ert besked måste jag fråga: Vilka är enligt er mening huvudproblemen i svensk ekonomi? Är det ett problem att ekonomin växer för snabbt — trots att Sverige ligger i botten på industriländernas tillväxtliga — och att människor har för mycket pengar att röra sig med, trots att den privata konsumtionen, som Carl Bildt påpekade, bara har ökat med några tiondelar av en procent under första halvåret i år? Eller är problemet att ekonomin växer för långsamt och att det på många håll råder brist på arbetskraft? Det framgår av gårdagens regeringsförklaring att åtminstone Ingvar Carlsson tycks dela min uppfattning att problemen är svag tillväxt och brist på arbetskraft. Jag vill gärna fråga er bägge hur ni menar att tvångssparandet skall lösa problemen. Utnyttja det här tillfället att förklara det för oss och för svenska folket. Herr talman! Visst kan det ibland vara motiverat att kräva uppoffringar av människor. Och visst är människor beredda att ställa upp och dra sitt strå till stacken — men då måste de känna att deras uppoffring leder fram till något bättre. Jag tror att de flesta, precis som jag, har svårt att se sambandet mellan tvångssparandet och de problem som finns i svensk ekonomi. Inte minst för att slå vakt om människors förtroende för politik och politiska beslut är det viktigt att ni ger besked. Och det bästa beskedet vore att ni är beredda att ändra er och medverka till att riva upp det meningslösa tvångssparandet. Vad Sverige mest av allt behöver, om de verkliga problemen skall angripas, är en rejäl skattereform som sänker skatten på arbete. Redan 1990 bör, precis som vi tidigare har föreslagit här i kammaren, ett första steg tas i en sådan reform. Det är positivt att också regeringen nu har tänkt om och är beredd att diskutera detta. Ett viktigt mål för en skattereform är att stimulera den ekonomiska utvecklingen för att — jag har sagt det många gånger förr men vill gärna upprepa det — kunna både bättre möta brister i den offentliga sektorn och sänka skattetrycket. Från folkpartiets sida har vi i flera decennier kämpat för tanken att det skall löna sig bättre att arbeta, spara, studera, ta risker och ta större ansvar. Länge har den kampen förts i motvind. Därför har Sverige alltmer blivit ett land där det lönar sig bättre att skatteplanera än att arbeta, bättre att sköta sitt eget än att arbeta med det som skapar välstånd också för andra, bättre att låna än att spara, bättre att spekulera i döda ting än i verksamheter som skapar sysselsättning och tillväxt. Detta har lett till många negativa effekter. Vår ekonomiska tillväxt har halkat efter andra länders. Detta har i sin tur drabbat människor som inte genom stora lån, fiffiga avdrag och skattefria förmåner har kunnat öka sin standard. Det har drabbat den sociala välfärden. Skola, sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg har inte kunnat få de tillskott som hade varit nödvändiga för att människor skulle få den service och den hjälp de har rätt att kräva. Det har drabbat miljön. Det hade naturligtvis varit lättare att fatta radikala miljöbeslut och avsätta mer pengar till miljövårdande insatser om tillväxten hade varit högre. Det har också drabbat sådana offentliga områden som försvar och rättsväsende. Allt fler känner i dag tvivel om Sverige har förutsättningar att på ett rimligt sätt skydda sina medborgare från våld och andra brott. Till slut har effekterna blivit så påtagliga att också socialdemokraterna har insett att något måste göras. I de skatteutredningar som har arbetat de senaste åren — och särskilt intensivt under det senaste året — har vi kunnat skönja en strimma av ljus i de höga marginalskatternas långa tunnel. I dag förefaller faktiskt en skattereform värd namnet vara inom räckhåll. Men än är det för tidigt att ropa hej. Vi har kort tid på oss och en lång väg kvar, fylld av både snubbeltrådar och fallgropar innan vi når slutet av tunneln. Det finns nämligen partier och grupper i och utanför denna kammare som utifrån vitt skilda mål och intressen kan komma att bilda en ohelig allians som riskerar att stjälpa en bra och angelägen reform. Många opinioner skulle säkert lugnas om ingenting alls gjordes. Men för Sveriges medborgare och för svensk ekonomi vore det katastrofalt. En kraftig sänkning av skatten på arbete är en överlevnadsfråga för välfärden i Sverige. Herr talman! Oavsett hur höga skatterna är har människor rätt att få valuta för skattepengarna. Det är alltför många som inte får det i dag. För en tid sedan läste jag i Svenska Dagbladet om Emil Andersson i Uppsala. Han har väntat i tio år på en höftledsoperation. I hela sitt liv har han burit tegel, bruk och cement på byggarbetsplatser. Två år i förtid gick han i pension på grund av en höftskada. Sedan dess har han väntat på en operation. Tiden som pensionär blev inte den avkoppling och glädje som Emil Andersson hade hoppats på. I stället blev den smärta och väntan. Det är oacceptabelt. I ett helt liv har han betalat skatt. Den dag han behöver hjälp, finns den inte att tillgå. Emil Andersson är inte ensam. Det är många i Sverige i dag som inte får valuta för skattepengarna. Det gäller alla från föräldrar som, därför att det inte finns barnomsorg, tvingas avstå från förvärvsarbete eller skattefuska genom att anlita en ”svart” dagmamma, till människor som råkar ut för inbrott men inte får någon hjälp av polisen. Skall vi ändra på det här krävs det många olika åtgärder. För det första behövs den skattereform jag redan har talat om. Skall vi klara alla önskemål och åtaganden måste mer resurser tas av en växande kaka. För det andra måste vi, även vid bättre ekonomisk tillväxt, vara beredda till omprioriteringar, att avstå från en del som är mindre viktig för att få resurser till det som är allra viktigast. Det är exempelvis efter sådana överväganden vi från folkpartiets sida har varit beredda att återinföra en karensdag, för att få möjligheter att göra större satsningar på sjuka och handikappade, på det glömda Sverige. För det tredje måste vi få ut mer av de resurser som redan satsas inom den offentliga sektorn. Vi måste exempelvis bättre ta till vara de anställdas — oftast kvinnors — erfarenheter, kunskaper och initiativkraft. Det kan vi göra genom att sprida makt och ansvar till enskilda skolor, dagis, avdelningar och mottagningar. För det fjärde måste vi släppa fram enskilda alternativ. Det skapar utrymme för nytänkande och förnyelse inom dessa verksamheter och bidrar dessutom till att öka människors valfrihet. För det femte måste vi avvisa drastiska indragningar från kommuner och landsting, som ju i stor utsträckning är ansvariga för välfärdspolitiken. Jag tror många i denna kammare har fått vittnesmål om den ansträngda ekonomi som i dag råder i många landsting och kommuner. En av många som har vittnat offentligt om det är det moderata landstingsrådet i Stockholms län Ralph Lédel, som i ett brev till finansminister Feldt har klagat sin nöd. Han kräver helt resolut att Feldt skall betala tillbaka 28 miljarder som han anser att staten har ”stulit” från landstinget. Enligt Lédel hade — och det är säkert riktigt — både sjukvård och kollektivtrafik varit bättre utan dessa statliga indragningar. Än värre skulle det naturligtvis bli om indragningarna fortsatte. Enligt min och folkpartiets mening är alla dessa riktlinjer nödvändiga om vi skall klara välfärdspolitiken. Men flera av dem har visat sig vara politiskt kontroversiella. Socialdemokraterna visar upp en oförlåtlig stelbenthet när de sätter sig emot både omprioriteringar och enskilda alternativ. De har hittills vägrat att ens diskutera någon enda justering av förmånerna i socialförsäkringarna, andra än sådana som driver upp kostnaderna. De har motarbetat en bättre samverkan mellan försäkringskassan och sjukvården för att korta opera tionsköerna.Och de vägrar styvnackat att släppa in enskilda alternativ inom det sociala serviceområdet. Dessutom visar socialdemokraterna en förvånansvärd brist på förståelse för människors vilja att själva få göra de verkligt viktiga valen i livet, de som handlar om barnomsorg, skola, husläkare och mycket annat. Socialdemokraterna fortsätter att omyndigförklara människor. Också i sitt framtidstänkande lever de kvar i det förflutna. I det s.k. 90 talsprogrammet vidhåller de den gamla socialdemokratiska uppfattningen att det är mer angeläget att kunna välja mellan olika prylar på marknaden än att välja mellan olika sociala tjänster. Genom sin dogmatism bidrar socialdemokraterna till att alltför många människor förknippar välfärdsstaten med misslyckanden inom den offentliga sektorn. På den punkten inger gårdagens regeringsförklaring dess värre inget hopp. Mot den här bakgrunden är det nödvändigt för oss socialliberaler att ta strid mot socialdemokraterna om välfärdspolitiken. Men det är bara den ena fronten. Den andra går mot dem som ifrågasätter den gemensamt uppbyggda trygghetspolitiken. Den fronten är av gammalt datum men aktualiserades när ordföranden i moderaternas framtidsgrupp Hans Zetterberg i en artikel i Svensk Tidskrift på försommaren blåste till strid mot, som han skriver, ”den välfärdsutbyggnad i socialdemokratisk och socialliberal anda” som skett i Sverige. Han ifrågasätter välfärdsstatens institutioner. Han skriver: När ”barn sänds till daghem, arbetslösa till omskolningscentrum, missbrukare till behandlingshem, sjuka till sjukhus, äldre till ålderdomshem, senildementa till långvård” innebär det att människorna skiljs från vardagens normala liv, och resultatet blir, hävdar han, ”ett grymt, människoplågande inslag i vår älskade välfärdsstat”. Detta ifrågasättande av välfärdsstaten skall ses i samband med moderaternas skattepolitiska mål för 90-talet, att sänka skattetrycket i Sverige till 40 7 eller med 150—200 miljarder kronor. När man från moderat håll framför en så grundläggande kritik mot välfärdsstaten och öppet utmanar socialliberala värderingar blir också en debatt med dem ofrånkomlig. Vi socialliberaler slår vakt om välfärdsstaten. Den har inneburit en frigörelse för individen på så sätt att individen har fått trygghet och större möjligheter att forma sitt liv. Välfärdsstaten har befriat människor från tvång och beroende och givit också den ensamme och utstötte trygghet. Dementa, sjuka, missbrukare och deras familjer kan just tack vare välfärdens institutioner få en bättre chans till ett normalt liv. Problemet i Sverige i dag ärinte att vi har för många dagisplatser, behandlingsplatser för missbrukare eller platser i gruppboende för dementa. Vi har för få. Men, herr talman, vi i folkpartiet nöjer oss inte med mer av det som redan är, eftersom allt naturligtvis inte är bra. Vi vill också utveckla välfärdsstaten. När det gäller barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg och mycket annat skall individer och familjer själva få göra de viktiga valen. Folkpartiet ensamt erbjuder ett alternativ som innebär välfärd med valfrihet, som innebär att människor får valuta för skattepengarna.

Herr talman! Utvecklingen i Europa i dag är mera hoppingivande än någonsin efter andra världskriget. Jag tycker att vi borde ägna också dessa frågor någon enstaka tanke. Utvecklingen och förändringarna berör hela Europa. Den som i dag begränsar Europaperspektivet enbart till Västeuropa — eller t.o.m. till EG — lever i ett gammalt och förlegat tänkande. Polen har fått en demokratisk regering, och Ungern förbereder demokratiska val. Dessa båda stater har tillsammans med Sovjetunionen och Jugoslavien tagit plats i Europarådet som gäststater. Michail Gorbatjovs framträdande inför Europarådet i början av juli skapar förväntningar inför framtiden. Europakonventionen om mänskliga frioch rättigheter kan få anslutning också från östeuropeiska stater. Om så sker kan Europarådet bli ett forum för hela Europa med drygt 30 medlemsländer, inte 23 som i dag. Europas utveckling måste helt enkelt ses i ett alleuropeiskt perspektiv. Det betonas nu också av EG:s främste talesman, kommissionspresidenten Jacques Delors. Sverige bör inte nöja sig med ett starkt begränsat ekonomiskt stöd till Polen för utveckling och miljöförbättring. I ett första skede bör en miljard svenska kronor under tre år avsättas för utvecklingsbefrämjande insatser för Polens folk. Och jag ser de 300 milj.kr. som regeringen fattat beslut om som ett första steg. Och varför skulle inte de svenska storföretag med marknadsekonomi som idégrund i sina stora investeringar utanför landets gränser vara beredda att inrikta några av sina miljarder på Polen och de baltiska staterna, i synnerhet om statsmakterna samtidigt backar upp en satsning på miljöteknik? I denna löftesrika utveckling måste Sverige fullfölja sin linje i EG-förhandlingarna med fasthet och konsekvens. Sverige måste tillsammans med övriga EFTA-stater uppnå bästa samarbetsform med EG utan att ge avkall på svensk neutralitet och oberoende. Det kan inte ligga i någons intresse att Sveriges säkerhetspolitiska linje ifrågasätts. Det kan inte ligga i Sveriges intresse att medverka till nya barriärer mot Sveriges omvärld. Omvänt, vi i Sverige vill inte bli utsatta för diskriminering från vår omvärld. Därför är det så viktigt att EFTA-linjen blir framgångsrik i förhandlingarna med EG. Det tycks bortom varje tvivel också vara kommissionspresidenten Delors” uppfattning. EG vill ha möjligheten att utveckla sitt politiska samarbete utan hinder av enskilda medlemmars neutralitetsförbehåll. I den dynamiska europeiska utvecklingen med påtaglig avspänning mellan Europas stater kan det vara frestande att föregripa förhoppningar om framtiden. Förändringarna i Östeuropa påverkar ju i högsta grad säkerhetspolitiken. Men det är nödvändigt att skilja mellan avspänning deklarerad i ord å den ena sidan och konkret vidtagna nedrustningsåtgärder å den andra. Samtidigt har vi anledning att uppmärksamt följa den osäkerhet och de nya spänningsmönster som följer i perestrojkans spår, inom stater lika väl som mellan stater. Sällan har så tydliga och överväldigande argument funnits för ett samlat försvarspolitiskt beslut i vårt land som just nu. Utöver de säkerhetspolitiska skälen i vår omvärld gäller det vår egen obalans mellan mål, medel och anvisade resurser, liksom framtiden för JAS-projektet. Att i det läget särbehandla arméns fredsorganisation, utan möjlighet till helhetsbedömning av försvaret, är olyckligt. Det förstärker bara bilden av svensk osäkerhet. Försvarspolitik är inte bara materiel. Det handlar också om tilltro och folklig förankring. Där betyder såväl den allmänna värnplikten som landskapsregementena mycket. Inget parti kan helt frånkänna sig ansvaret för Sveriges ekonomi i det parlamentariska läge som råder i Sverige. Även de mest stridslystna oppositionspolitiker måste ibland frigöra sig från grälsjuka och konfrontationsvilja. Trots högkonjunkturen finns det betydande problem i ekonomin som kräver ett samlat politiskt ansvar för att kunna lösas. Överhettningen måste dämpas så att vi inte skall få en upprepning av de allvarliga misstagen från 1974, 1975 och 1979, då avsaknaden av genomtänkt ekonomisk politik ledde till långvariga ekonomiska problem för landet. Vi behöver ett nytt skattesystem som främjar utveckling och en rättvis fördelning av välfärden. Vi behöver reformera den offentliga verksamheten, och vi måste öka insatserna för rehabilitering och arbetsanpassning så att fler människor som vill också kan delta i arbetslivet. Nyföretagandet behöver öka och förnyelse av näringslivet påskyndas. Med debatten om det obligatoriska tillfälliga sparandet har vi uppnått något väsentligt: alla säger sig nu ömma för de sämst ställda pensionärerna. Ingen folkpartist eller moderat vill i den debatten minnas sitt ansvar när det gällt att beröva de sjuka pensionärerna friåret i sjukvården. Där handlar det inte om tior eller hundralappar. Där gäller det i värsta fall 10 000-20 000 kr. per år. I det nya debattläget kanske det t.o.m. kan gå att få ordning på undantagandepensionärernas situation. För det är ju alldeles klart att de har det allra sämst. Å centerpartiets vägnar föreslog jag i somras en radikal höjning av grundpensionen. Förslaget bemöttes med negativa omdömen från andra partiers representanter i pensionsberedningen, med ett undantag. Beredningens ordförande Sture Korpi fann förslaget väl värt att pröva. Hård och befogad kritik har riktats mot skatteutredningens förslag om en särskild avgift om ca 18 96 som skulle läggas på pensionerna. Det gäller i stället att söka skapa ett enhetligt skattesystem för pensionärer och andra inkomsttagare. Moderaternas och folkpartisternas argumentation, som vi har fått en provkarta av här i dag, mot det obligatoriska sparandet innebär onekligen ett starkt stöd för centerns förslag om kraftigt höjd grundpension. Frågan är bara om partierna är mogna för ett omtänkande. Är de inte det, så är det bara ytterligare ett bevis för att er kampanj mot det obligatoriska sparandet inte syftat till att förbättra för pensionärerna. Syftet har i stället varit något annat. Det vore bra att få besked i dagens debatt! Avsikten med det obligatoriska sparandet är att dämpa överhettningen och sänka inflationstakten i ekonomin. När man här åberopar dämpad detaljhandel i landet grundar det sig på felaktiga uppgifter. Prognoserna pekar klart uppåt. Det framgår också av SCB:s underlagsmaterial, om man läser det noga. Det är bättre att spara än att höja skatten — det var vår inriktning i våras. Vi behöver öka det personliga sparandet inom den privata sektorn i stället för det finansiella sparandet i den offentliga ekonomin. Eftersom pengarna skall betalas tillbaka enligt lag, med skattefri ränta senast 1992 och 1993, kan pengarna inte heller intecknas för nya offentliga utgifter. Detta var för övrigt den genomgående linjen i vårens åtstramning; de pengar som tas in skall också betalas tillbaka. Mot detta ställde folkpartiet och moderaterna så sent som i förrgår ökade budgetunderskott och därmed höjd inflationstakt, men ni var inte ens ense om den finansiering som ni kunde tänka er. Det blir följden av skattesänkningar som skall täckas av opreciserade nedskärningar. Fördelningspolitiken lyste som vanligt med sin frånvaro. Därmed följer kompensationskraven som ett brev på posten. En gemensam plattform med parterna på arbetsmarknaden måste eftersträvas. Så var det 1981, så bör det bli nu. Därför välkomnar vi regeringens inbjudan till skatteöverläggningar, där också arbetsmarknadsparterna deltar. En stor skattereform blir inte lättare att genomföra i samhällsekonomisk obalans med överhettning och uppdämda kompensationskrav. Ett huvudsyfte med skattereformen måste vara att få en nedväxling av kostnadsutvecklingen. Ett annat syfte är att främja arbete framför spekulation, skatteplanering och användning av miljöskadlig energi. Enligt min uppfattning är det två grupper som är våra stora arbetskraftsresurser. Det är pensionärerna och de som tvingats lämna arbetsmarknaden på grund av sjukdom, arbetsskador o.d., ofta beroende på brister i arbetsmiljön. De finns bland långtidssjukskrivna och förtidspensionärer. Därför är stöd för rehabilitering och bättre arbetsmiljö samt minskad beskattning av pensionärerna avgörande. Det är därför vi vill jämställa pensionärerna med andra grupper i inkomstskattesystemet genom höjd grundpension. Dessutom innebär förslaget ökad rättvisa för pensionärer utan tjänstepension. Den ekonomiska utvecklingen efter vårens beslut har bekräftat att en åtstramning var motiverad. Avsikten med det obligatoriska sparandet har inte varit att tvinga fram ett sparande där inget utrymme finns. Självfallet finns det anledning att lyssna också till andra pensionärer med knappa ekonomiska marginaler, förutom de pensionärer som i dag är undantagna. Det är ju därför vi har föreslagit ett avdrag på skatten, dvs. skattereduktion, som en modell för 1990. Det skulle just undanta pensionärer med begränsade inkomster utöver pensionen. De kommande skatteöverläggningarna bör ge konkreta besked i detta avseende. Det är barnen och ungdomarna som ger löften om framtiden. Men många unga far illa även här i vårt välfärdsland — och otrygghetens barn kan bli ungdomar på drift utan förståelse för våra gemensamma normer och lagar. Därför behövs en familjepolitik som ger mer tid tillsammans för barn, ungdomar och föräldrar. Dessutom leder det till valfrihet och ökad rättvisa. Vi har vårt förslag om ett vårdnadsbidrag. Unga utsätts också för narkotikahandlarnas människofientliga girighet och bottenlösa cynism. På varje ort i detta land har vi en högstadieskola — och det handlar om många — där narkotika bjuds ut. Det är i varje fall polisens bedömning. Rätt och orätt, respekt för medmänniskor, efterlevnad av dessa normer får aldrig styras av tillgången på fängelseplatser. På den punkten — för att göra ett litet undantag — vill jag här i dag instämma med Carl Bildt. Samhällets reaktion mot brottslighet måste vara snabb och konsekvent. Brottsoffren måste ges ökat stöd. Vi måste sätta gränser, visa att våld och narkotika aldrig kan accepteras i vårt samhälle. Vi måste samtidigt se sanningen i vitögat. Våldet och drogberoendet bland vuxna är än mer utbrett. Det slår till inom familjen och på gatan. Våldet och narkotikan är nycklar till dödens rike, har författare sagt. Narkotikabekämpningen kräver internationell samverkan, men vi behöver också en landsomfattande aktion mot våldet och mot narkotikan i vårt eget land. Så visar vi respekt för livet! När miljön förstörs går vårt samhälle mot den obevekligaste av gränser — vad livet och naturen tål. Med egen läkekonst kan naturen återställa många skador, men arter av växter och djur som utrotas återser vi aldrig. Den obehagliga sanningen är att vi inte på förhand vet när gränsen överskrids. Koldioxidproblemet och den s.k. växthuseffekten är bra exempel på just detta. Därför är reparationer i efterhand alltid osäkrare. Att förebygga miljöskador är den enda säkra vägen. Snart trettio år efter det att centern först tog upp miljöfrågorna och tjugo år efter det att OECD första gången belyste sambandet mellan ekonomi och ekologi är det fortfarande svårt att få gehör för det självklara. Ingen har rätt att föröda naturen — mark, vatten och luft — eller rätt att förstöra andra människors liv och hälsa, kommande generationers livsförutsättningar. Utsläppsgränser måste sättas, miljöavgifter måste införas. ”En ansvarsfull hushållning med naturresurser är ett villkor för en god ekonomisk utveckling”, skrev finansutskottet i våras. Tyvärr har den svenska industrin ringa förståelse för miljöavgifter. När det verkligen finns grund för helt olika beskattning av olika energislag, då föreslår skatteutredningarnas majoritet moms jäms över på energi — ett förslag som undergräver möjligheterna att beskatta efter miljöskadlighet. När tidpunkten för kärnkraftsavvecklingen närmar sig, även för de mest senfärdiga, då handlar debatten om förenligheten i riksdagsbesluten om kärnkraftens avveckling, bevarande av de fyra outbyggda Norrlandsälvarna och kravet på ett koldioxidtak. Som om vi hade uttömt alla möjligheter till hushållning, sparande och effektivisering på energiområdet eller givit de förnyelsebara alternativen en chans under 80-talet! Nu vet vi att bara sedan 1982 har 40 miljarder kilowattimmar tillförts marknaden. Kärnkraftselen har tredubblats på sju år. Det hade naturligtvis varit betydligt lättare att ställa om när kärnkraftselen var en tredjedel av dagens, när investeringarna inte var gjorda och när direktelen i bostäderna var begränsad. Men det var ju sä här linje 1 och linje 2 ville ha det. Därför har ni också huvudansvaret för att fullfölja era alternativ, trots deras konsekvenser. Och det är, som alla vet, att kärnkraften skall avvecklas. Det finns bara en linje som håller. Den innebär att fullfölja av svenska folket och riksdagen fattade beslut. Besluten fattades den 23 mars resp. den 10 juni 1980, om någon skulle ha glömt det. Men eftersom kärnkraftens, ”hökar” inte ger upp så lätt vore det motiverat att regeringen kallade partierna till överläggning inför beslutet 1990. Det skulle klargöra vilka som står fast vid riksdagens beslut och folkomröstningens resultat. I den här frågan har landet inte råd med en lång period av osäkerhet. Till sist: Biotekniken gäller själva livets finmekanik. Den rymmer möjligheter, som kan betyda lösningen för vår tids stora frågor — svälten, miljöhoten, aids. Men biotekniken medför också risker och avgöranden som gäller etik och moral. Svaren måste ges genom en heltäckande lagstiftning som anger bioteknikens etiska, sociala och miljömässiga ramar. Beslut om biotekniklag får inte förhalas längre. Det handlar om respekt för livet.

Herr talman! Någon partiledare är jag inte, men jag är kvinna och jag är företrädare för miljöpartiet. Jag är glad för båda delarna, och alldeles särskilt glad är jag i dag att miljöpartiet har både män och kvinnor som företräder partiet. Hur hade det sett ut om kvinnorna inte hade varit representerade i riksdagsårets inledande debatt anno 1989, när den svenska väljarkåren faktiskt till 50 90 består av kvinnor och Sveriges riksdag till 38 90 består av kvinnor? I går presenterade Ingvar Carlsson regeringsförklaringen. Den är förstås välformulerad, och här nämns miljö och miljöproblematik många gånger. Det står att ”miljöhänsyn skall genomsyra hela samhället” och att ”90-talet skall bli miljöns årtionde”. Det gläder förstås en miljöpartist mycket, men pass upp! Det står också att ”en ansvarsfull ekonomisk politik överordnas övriga politiska krav”. Det kallar jag för en helgardering! Riktigt betänksam blir jag när statsministern som avslutning säger: ”Vi har klarat svårare utmaningar än de som vi nu står inför.” Vilka utmaningar är det som statsministern menar? Vilka utmaningar är värre än ozonskiktets förtunning, med skador på människa och växtlighet som följd? Vilka utmaningar är större än de klimatförändringar som hotar oss alla genom växthuseffekten? Vilka är större än försurningen av mark och sjöar, föroreningarna av luft och vatten, kemikaliesamhället, avfallsberget? Med all respekt för de utmaningar som har funnits och finns i form av arbetslöshet och demokratifrågor, nog har väl de nu aktuella utmaningarna en helt annan dimension, Ingvar Carlsson? Tyvärr kan vi i miljöpartiet de gröna inte finna annat än att miljöfrågan är en marginalfråga i regeringsförklaringen. Trots att sakläget talar för en grön politik, fortsätter man i den gamla huvudfåran. Det saknas styrning och politisk handling som visar att man har insikt om de gränser som finns för ekonomisk tillväxt. Regeringen verkar inte vara riktigt kapabel, eller kanske inte enig om, att ta de beslut som krävs och som skall bidra till att vi kan uppnå ett samhälle i ekologisk balans. Vi kan inte fortsätta som om ingenting allvarligt hade hänt. Visst är det bra med filter och tekniska lösningar på de miljöproblem som finns. Sådana skall vi naturligtvis oförtrutet arbeta vidare på. Men det är inte nog. Det räcker inte när det är det grundläggande produktionsoch konsumtionsmönstret, hela livsstilen i dagens samhälle, som behöver ändras. Vi behöver en regering som har insett det. Det handlar om en grundsyn. I slutet av augusti hade DN en ledare med rubriken De gröna kollektivansluts. Det var apropå diskussionen i sommar om indefinieringen av miljöpartiet på höger—vänster-skalan. Nu varken kan eller vill vi bli indefinierade på denna skala, eftersom det grundläggande synsättet och det ideologiska ursprunget skiljer sig radikalt från både höger och vänster. Liberaler och socialister ser ekonomins och samhällets lagar som absoluta gränser för mänsklig verksamhet, men naturlagarna uppfattas som manipulerbara genom teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. Vi, de gröna, ser i stället naturens lag som gräns för mänsklighetens möjligheter, medan alla mänskligt skapade ekonomiska och sociala mönster kan förändras, steg för steg genom gemensamma beslut och gemensamt handlande. Det var bl.a. mot bakgrund av denna grundsyn som vi sade nej till det bedrövliga förslaget om tvångssparande och menade att en sådan här åtstramning i stället för att vara en isolerad konjunkturpolitisk händelse måste bli första steget i en målmedveten omläggning av ekonomioch skattepolitik. Dessutom skulle åtstramningen direkt inriktas på områden av central betydelse för miljöoch resurshushållning, som t.ex. miljöskatter på förorenande utsläpp samt höjda energiskatter, medan järnvägsinvesteringarna och miljöinvesteringarna skulle ökas. Även när det gäller skattereformen utgår vi från dessa värderingar och är beredda att på ett konstruktivt sätt medverka i alla de överläggningar och beslut som leder till en skattereform. Vi är också beredda att ta ansvaret för finansieringen av reformen till sista kronan. Förutsättningen för vår medverkan är att det finns gehör från andra partier för att diskutera förändringar i de nu liggande förslagen på två områden. Det första gäller reformens miljöprofil. Självklart kan inte skattefrågan frikopplas från de krav som miljöoch resurskrisen ställer. Självklart måste ett av de primära målen för skattereformen vara att ta till vara de möjligheter skatterna ger som styrmedel för en bättre miljö och ett minskat resursslöseri. De förslag som hittills presenterats av utredningarna är tyvärr halvhjärtade i sin miljöprofil, för att inte säga direkt dåliga i vissa avseenden. Förslagen om miljöavgifter och moms på energi, kombinerat med sänkta punktskatter, leder visserligen till höjda energiavgifter för hushållen, men företagen, som får dra av momsen kan fortsätta att slösa. I miljöpartiet säger vi att det är självklart att sparmål även skall gälla för företag. Skall vi uppnå de tre målen kärnkraftsavveckling, bevarade nationalälvar och ingen ökning av koldioxidutsläpp får alla vara med och dra sitt strå till stacken. Vår andra huvudinvändning mot skatteutredningens förslag gäller skattereformens fördelningsprofil. Här har miljöpartiet gjort samma bedömning som LO, dvs. att låginkomsttagarna som grupp förlorar på skattereformen, medan höginkomsttagarna gynnas. De s.k. dynamiska effekterna av reformen, som folkpartiet och moderaterna försöker göra så stort nummer av, är i själva verket att direkt resultat av de här orättvisorna. Lågavlönade deltidsarbetare skall tvingas att arbeta mer för att inte förlora på reformen. Är det verkligen någonting som en socialdemokratisk regering är beredd att ställa upp på? Varför håller ni fast vid skatteuppgörelsen med folkpartiet? Varför inte pröva en uppgörelse med det gröna bältet i riksdagen, Ingvar Carlsson? Visa att ni menar allvar med att ni är ett miljöparti och att ni är ett parti för små folket i enlighet med arbetarrörelsens bästa traditioner! Då kan ni också räkna med vårt stöd. Herr talman! Det har på många sätt varit en spännande politisk sommar. För gröna politiker har det varit alldeles särskilt spännande. Vi har sett gröna valframgångar i Frankrike, Holland och England och nu senast i Västtyskland. Det är de gröna frågorna som stått, och som står, i centrum och som har dominerat debatten, inte bara i Sverige utan i Europa och i världen. I Sverige gäller det den allmänna opinionen. 70 90 anser att miljöförstöringen är det största hotet. Det gäller industri och företag där man har börjat ta miljöfrågorna på ”blodigt” allvar, fast kanske på litet olika grunder, allt i från verkligt seriöst miljövärn till att det mest är ett led i marknadsföringen att använda ”miljövänligt” som säljargument. Det har varit spännande även på andra politiska plan i vår och i sommar. Inte mindre än två haverier har vi fått vara med om. Det ena var jakt-, attackoch spaningsplanet JAS. Detta projekt har kostat ofantligt mycket pengar och fortsätter att sluka pengar som en omättlig drake. Lägg ner JAS projektet! Det är vårt råd. Det andra haveriet, kanske mer väntat och mer totalt, var blockpolitiken. Där står moderaternas och folkpartiets politik för totalhaveriet och centerpartiets för skevheter i styrsystemet. Grälet och diskussionerna i det forna borgerliga blocket har satt fart på en del spekulationer bland ledarskribenter runt om i landet. En del brister ut i total pessimism och talar om ”landet utan alternativ” och ”landet utan opposition”. En del kan t.o.m. tänka sig en ändring av svensk författning och valmetod för att få fram ett alternativ. Är det en författningsreform som regeringen också är ute efter, eller hur skall vi tolka tongångarna i gårdagens regeringsförklaring? Statsministern talade om att de nordiska länderna under lång tid har haft handlingskraftiga regeringar och vitala parlament: ”Det finns nu tecken på att denna stabilitet håller på att upplösas. Sverige har hittills varit förskonat från detta. Med sex partier i riksdagen har dock riskerna för vågmästarlägen ökat.” Den förändring i politiken som vi ser beror på att väljarna har sagt sitt, precis som Lars Werner anförde. Gamla politiska rörelser går bakåt och nya växer fram. Vilken demokratisyn har de som försöker ”förskona” samhället från nya politiska rörelser? Nej, instabiliteten i Sveriges riksdag beror på att socialdemokraterna är vågmästare. Om ni förde en kraftfull miljöpolitik och en solidarisk fördelningspolitik, skulle också stabiliteten i riksdagen öka. För några är det kanske sorgligt att allt inte förblir vid det gamla och invanda, men för andra är det naturligt att även politiska mönster ändras. Visst finns det alternativ, och jag tänker här nämna fem förhållanden som visar på detta. 1. Det är uppenbart att miljösituationen i världen kommer att tvinga fram en grön politik och ekologiskt hållbara lösningar. 2. I Europa och i Sverige finns i dag en klar allmän opinion som tar miljöhoten på allvar och anser att miljön är den viktigaste politiska frågan. Också industrin är känslig för den allmänna opinionen, och de senaste årens, ja, det senaste årets attitydförändring och ökade miljömedvetande inom industrin visar tydligt att så är fallet. 3. Den havererade blockpolitiken, centerns samarbete med socialdemokraterna och folkpartiets angrepp på moderaterna visar att en borgerlig trepartiregering knappast kan anses vara ett möjligt alternativ. Ur grön synvinkel är detta inget att sörja över med tanke på det inflytande moderata samlingspartiet, som inte precis har gjort sig känt för att vara något miljöparti, skulle ha kunnat få i en sådan regering. 4, En ”stor koalition”, som statsministern inviterade till i DN förra veckan, avvisades raskt av folkpartiet och centern, och inte heller det är något alternativ. 5. Ett grönt bälte kan tydligt skönjas i många politiska frågor. Ett organiserat samarbete mellan centern, vpk och miljöpartiet och även socialdemokratiska grupper finns i viktiga framtidsfrågor som energi, EG, skatter, Öresundsbron och genteknik. Vi vet att det finns stora spänningar inom det socialdemokratiska partiet. Det handlar om olika uppfattningar i många av de viktiga framtidsfrågorna som miljö, energi, EG, reklam-TV, skattepolitik och fördelningspolitik. Det norska valresultatet har visat att det inte är orealistiskt att räkna med att partierna till höger och vänster kan förlora omkring 15 <& av rösterna i ett val. I Sverige vore det inte omöjligt att ett tydligt grönt alternativ skulle kunna få över en tredjedel av rösterna redan i valet 1991. Vad talar detta för? Jo, att en grön regering vore inte bara önskvärd. utan också ett möjligt alternativ. I miljöpartiet de gröna arbetar vi för att de gröna frågorna skall få allt större dominans i samhällsdebatten, för att grön politik skall få stöd i allt bredare kretsar i samhället och för att det gröna bältet i riksdagen skall förstärkas i allt fler viktiga frågor och skall leda fram till gemensamma alternativ till den traditionella förstelnade politiken. Vi är optimistiska med tanke på att 70 96 av svenska folket anser att miljöförstöringen är det största hotet och med tanke på att 90 96 av svenska folket kan tänka sig sig att sänka sin materiella standard för att rädda miljön. Det är alltså inte svenska folkets miljömedvetande som det är fel på. utan på miljömedvetenheten i de gamla och tröga partierna.

Herr talman! I går redovisade jag regeringsförklaringen inför riksdagen. Där slogs fast nödvändigheten av stabilitet och balans i vår samhällsekonomi. Vi pekade på de svåra och viktiga frågor som vi står inför och som har långsiktig betydelse för vårt lands utveckling. Vi inbjöd till diskussion och samverkan, inte bara i EG-frågan, där vi redan har åstadkommit ett sådant samarbete, utan också om den stora skattereformen. I dag kom i den största morgontidningen en sorts ”oppositionsförklaring” från moderatledaren Carl Bildt. Det var en stridsförklaring mot de två övriga borgerliga partierna. Samma dag som vi har denna viktiga partiledardebatt väljer ledaren för det största borgerliga partiet att attackera de två övriga borgerliga partierna på ett sätt som saknar motstycke under årtionden. Jag skulle kunna uttrycka det så att det tydligt demonstrerar hur moderaterna sätter partiintresset framför landets intresse. Denna ”oppositionsförklaring” från oppositionsledarens sida säger kanske mer än något annat om det politiska läget inom borgerligheten. Carl Bildts budskap i dag har varit mera pengar till vården och skolan, indragning av 14 miljarder kronor i statsbidrag till den kommunala sektorn — vilket väcker våldsamma protester från moderata landstingsoch kommunalråd — högre löner, till lärarna förmodar jag, och sänkta skatter. Efter det här budskapet tror jag att jag vet vad jag i fortsättningen skall svara när svenska och kanske även utländska journalister ställer frågan varför vi inte har någon Carl I. Hagen i Sverige. Det finns inte behov av någon sådan partiledare i Sverige efter ett budskap av det slag som vi har fått lyssna till från Carl Bildt. Carl Bildt påstod liksom Bengt Westerberg att det inte behövs någon åtstramning, eftersom konsumtionsökningen ju är så låg. Den har varit låg under en kort period, av två alldeles speciella skäl. Det ena är att hushållens elförbrukning gick ned med 12 26 på grund av den mycket varma vintern. Det är väl ingen av oss som spekulerar i någon långsiktig klimatförändring som skulle leda till att detta upprepas. Det räcker att gå ut ur det här huset nu i oktober för att få en påminnelse om att vi går emot kyligare tider. Det andra skälet är att bilförsäljningen har gått ned. I övrigt ökar konsumtionen med 2-3 Ze. I Handelsbankens nyligen utgivna prognos säger man att man inte räknar med någon ytterligare dämpning av den privata konsumtionstillväxten under den närmaste 18-månadersperioden. Man varnar i stället för fortsatt överhettning. Den som har skrivit detta är Ulf Jakobsson, tidigare planeringschef i finansdepartementet under den borgerliga perioden. Vad han säger har därför kanske någon trovärdighet. Bengt Westerberg hade flera bra avsnitt i sitt inlägg. Han avvisar de drastiska indragningarna i kommunerna och landstingen. Han säger att vi socialdemokrater slår vakt om välfärdsstaten. Jag skulle då vilja påminna om vad jag sade i augusti 1988, nämligen att ni som vill att folkpartiet inte skall vara ett andra högerparti och som vill att den späda planta som heter socialliberalism skall frodas skulle rösta på socialdemokraterna i det årets val. Endast i hägnet av en stark socialdemokrati kan nämligen denna planta frodas. Jag vet att Tage Erlander hade precis den erfarenheten. Genom att socialdemokraterna vann valet har man fått en glidning åt vänster inom folkpartiet, men jag är inte absolut säker på att vi hade haft någon motsvarande argumentation för socialliberalismen, om moderaterna hade gått fram kraftigt i förra årets val. I Olof Johanssons anförande fäste jag mig vid två saker. Han talade om hur fördelningspolitiken lyser med sin frånvaro i de inlägg som folkpartiet och naturligtvis framför allt moderaterna gör i skattepolitiken. Han sade vidare att en skattereform inte blir lättare att genomföra om vi inte har en samhällsekonomisk balans. Nej, har vi en samhällsekonomisk obalans — och naturligtvis skulle det bli följden av en finanspolitik av det slag som moderaterna propagerar för — blir det utomordentligt svårt att genomföra en skattereform. Lars Werner åberopade ett uttalande som jag enligt Dagens Nyheter skulle ha gjort om att jag ofta tänker på en koalition. Jag har inte sagt det — jag har annat än en koalition att tänka på. Detta är alltså ett felaktigt referat i Dagens Nyheter — det är inte mina ord. Däremot har jag sagt att jag inte principiellt avvisar en koalition. Vi har haft sådana tidigare. Det kan tänkas att vi får en koalition i en framtid, men jag har sagt att detta inte har någon som helst aktualitet nu. Det skulle emellertid vara utomordentligt märkligt om vi i denna kammare inte diskuterade de parlamentariska problemen i ett läge då man för en debatt på tidningarnas ledarsidor liksom på möten och konferenser, där det framförs förslag om en författningsändring. Skulle vi då i denna kammare inte diskutera detta problem? Det är ju ändå ett faktum att den politiska kartan i Norden i dag ser ut på ett helt annat sätt än tidigare. Nordens länder hade tidigare stabilitet, drabbades sällan av regeringskriser och anordnade sällan nyval. I dessa länder hade man tidigare inte partier långt ut till höger, partier som man har nu och av vilka en del dessutom då och då gör rasistiska uttalanden. Det är klart att man mot den bakgrunden skall diskutera riskerna för att någonting liknande kan hända i Sverige. Alla bör vi kunna vara överens om att avvisa alla former av rasistisk politik. Det är inte heller ointressant om vi lyckas skapa regeringar som har en sådan handlingskraft att de kan lösa människornas vardagsproblem. Detta kan man, Lars Werner och Inger Schörling, inte gå förbi med några allmänna ord. Om vi inte kan skapa underlag för att fatta även impopulära beslut i denna kammare, hjälper det inte att tala vackert om rättvisa och jämlikhet, för det kommer i så fall obönhörligt att gå ut över sysselsättningen och över möjligheterna att finansiera den gemensamma sektorn. Vi hade ju, Lars Werner, under våren samtal om sådana här frågor. Vi kom en bit på vägen i de samtalen. Men mitt under vår presskonferens fick jag ett meddelande om innehållet i vpk:s motion, vilket gick på tvärs mot det som jag hade utgått från att vi skulle kunna resonera om. Detta uppmuntrar inte till samarbete, och det skapar det intryck av instabilitet som gör det än mer angeläget att föra en diskussion om parlamentarismens förutsättningar och om möjligheterna att driva en handlingskraftig politik. Eftersom Lars Werner talar om oklarheter i svensk politik vill jag säga att även vpk i någon mån drabbats av oklarhet. Är vpk ett kommunistiskt parti? Den kommunistiska samhällsmodellen har ju fallit sönder. Eftersom ordet ”kommunisterna” ändå finns kvar i partiets namn, finns det anledning att ställa den frågan. Eller är man ett vänsterparti som i framtiden orkar ta ansvar även för impopulära beslut? I så fall blir det intressantare. Eller är man ett vanligt populistiskt parti, som är för allt populärt och emot allt impopulärt? I så fall blir partiet inte mycket till regeringsunderlag för någon. Inger Schörling frågade: Vilken utmaning kan vara större och svårare än miljöpolitiken? Om vi inte klarar att från människorna lyfta det gissel som heter fattigdom, nöd och svält, kommer vi inte att orka föra en miljöpolitik. Det gäller naturligtvis de fattiga länderna i världen. Det gäller även sådana länder som Polen och DDR, som vi har i vår närhet. Men det gällde också vårt land för inte så många år sedan. Jag skulle vilja rekommendera Inger Schörling att läsa en av mina favoritförfattare, Moa Martinsson, som belyser detta på ett utomordentligt sätt. Det var ingen lätt uppgift att omvandla Fat tigsverige med massarbetslöshet och nöd till ett land som, trots sina brister, i dag ändå är ett bra land att leva och bo i. Herr talman! I början av 80-talet befann sig Sverige i en allvarlig ekonomisk kris. När den socialdemokratiska regeringen trädde till 1982 gällde det att få ned underskotten och öka industriinvesteringarna, samtidigt som vi skulle öka sysselsättningen och utveckla välfärden. Med facit i hand kan vi konstatera att den politik som den socialdemokratiska regeringen fört under 80-talet har varit ytterst framgångsrik. Sedan 1982 har industriproduktionen, som är grunden för vårt välstånd, ökat 30 20 snabbare än i Västeuropa som helhet. Det har sagts att vi har en relativt sett dålig utveckling, men detta är ekonomiska fakta: Den privata konsumtionen ökade mellan 1982 och 1988 med närmare 20 96, varuexporten steg med 42 96, och sysselsättningen ökade med 210 000 personer. Trots nedtagningen av budgetunderskottet har stora satsningar kunnat göras på den gemensamma sektorn. Antalet sysselsatta inom sjukvården har ökat med 50 000 personer. Inom barnoch äldreomsorgen har det blivit 80 000 fler sysselsatta. Antalet kranskärlsoperationer har tiodubblats. Pensionsutgifterna — för att som exempel ta en i dag aktuell fråga — har ökat med 28 Po. Nu möter vi frågor av en helt annan karaktär. I dag råder det överhettning i den svenska ekonomin. I stället för arbetslöshet, vilken uppgår till i genomsnitt 11 20 i Västeuropa, har vi arbetskraftsbrist. Om vi inte gör någonting åt detta utan bara sitter med armarna i kors, kommer inflationen att skena i väg och gröpa ur både konkurrenskraft och löneökningar. Som svar på Bengt Westerbergs fråga om sparandet vill jag säga att detta är en av flera åtgärder som vi vidtar. Skattereformen är en annan åtgärd vid sidan av det åtstramningspaket som vi föreslog i våras. Vi ingick i våras denna överenskommelse med centern därför att det var nödvändigt att kyla ned samhällsekonomin. Sådana åtgärder är ju aldrig populära, men en ansvarsfull regering och en ansvarsfull riksdagsmajoritet kan i en sådan här situation inte springa ifrån sitt ansvar för landet. Det är i ljuset av detta som det tillfälliga sparandet skall ses. Den åtgärden syftar alltså till att hushållen under en begränsad tid skall skjuta upp en del av sin konsumtion. Sålunda leder inte detta tillfälliga sparande till att hushållens totala köpkraft minskar. I stället handlar det om att för framtiden spara en del av löneökningen. Konsumtionen kommer trots det tillfälliga sparandet att öka under 1989-1990. De sparade pengarna kommer att betalas tillbaka till hushållen med skattefri ränta på sparbeloppet. Många har ställt sig frågan: Kunde ni inte ha avstått från detta, kunde ni inte ha låtit bli denna åtgärd och låtit oss få behålla pengarna i stället? Men om vi hade valt detta hade vi inte fått behålla köpkraften. Då hade inflationen stigit ytterligare, och dessa ökningar hade gått upp i en ”inflationsrök”. Då är det rimligen bättre att, genom denna solidariska satsning, om något år se till att vi kan behålla köpkraften och ta ut den något senare. Carl Bildt påstod att varken löntagare eller pensionärer hade fått information i dessa frågor. Detta är felaktigt i vad gäller riksskatteverket. Löntagarna fick denna information. Tyvärr blev dock inte pensionärerna informerade. Hälften av pensionärerna är över huvud taget icke berörda. Den andra hälften får ett avdrag för detta sparande. Som ytterst ansvarig — även om uppgiften att informera låg på ett statligt verk — vill jag gärna be dessa pensionärer om ursäkt. De hade rätt att få denna information. Detta är något som skall rättas till så snart som möjligt. Jag beklagar att pensionärerna icke fick information på ett sådant sätt som man har rätt att kräva. Nu säger Carl Bildt att centern med rätta förhindrade ett nyval när partiet tog ett ansvar i denna fråga. Uppriktigt sagt — ledamöter av denna kammare och ni som lyssnar på radio och TV — är det någon som på allvar tror att svenska folket i våras, ett halvår efter ordinarie val, skulle ha ansett att politikerna tog sitt ansvar om de då hade gått ut och utlyst ett nyval? Jag är fullständigt övertygad om att svenska folket ansåg att vi i denna kammare hade ett ansvar att se till att nödvändiga ekonomiska och politiska åtgärder vidtogs. Vi skulle dessutom i så fall ha fått en långt utdragen process, med en mycket stor sannolikhet för en parlamentarisk situation snarlik den nuvarande även efter ett sådant val. Det skulle kunna leda till en period av handlingsförlamning, vilken skulle kunna bli mycket allvarlig för vår ekonomiska utveckling. Jag tycker att den inställning som Carl Bildt återigen ger uttryck för inte vittnar om en känsla av ansvar för landet; i stället sätts partitaktiken i högsätet. Det blir viktigare att vinna väljare i de borgerliga grupperna, vilket kan ske genom att man attackerar ett parti som faktiskt var med om ett på kort sikt impopulärt beslut, ett beslut som kan kosta något i en opinionsundersökning. All erfarenhet visar dock att man icke skall underskatta våra medborgare, dvs. i förlängningen, väljarna.

Herr talman! Statsministern avslutade sitt anförande med att säga att svensk ekonomi är på rätt kurs, och han sade, indirekt, att detta har åstadkommits genom tvångssparandet. Detta är fel, och det strider t.o.m. mot vad statsministern sade i går! Svensk ekonomi är inte på rätt kurs. Vi kommer detta år att gå mot ett bytesbalansunderskott på 20—25 miljarder kronor. Vi går mot ett bytesbalansunderskott för nästa år på 30—35 miljarder kronor. Är det någon kurs som är fel, så är det den som svensk ekonomi har just nu! Vi har lägre tillväxt än de flesta andra västeuropeiska länder. Vi har en sämre sysselsättningsutveckling när det gäller nya jobb. Vi har en lägre grad av nyföretagande än de flesta andra västeuropeiska länder. Detta medför att Sverige halkar efter — detta är fakta om det ekonomiska läget. de slösaktiga barnfamiljer som tvångssparandet skulle tukta? De finns i alla fall inte i den ekonomiska statistiken. Ingvar Carlsson hänvisade till Handelsbankens konjunkturrapport, skriven av Ulf Jakobsson. Ta fram den, statsministern, och läs den! Vad står där? Där står att: De ekonomisk-politiska åtgärder som riksdagen beslutade om i våras — tvångssparandet — förväntas inte få någon betydande effekt på den inhemska efterfrågan. Åtgärderna höjer däremot företagens kostnader och inflationen. Det svenska kostnadsläget försämras ytterligare, och marknadsandelsförlusterna fortsätter. Detta är betyget på tvångssparandet från den källa som statsministern själv åberopade. Det finns inget sakligt försvar. Underskatta inte väljarna, sade statsministern. Nej, gör inte det! Det är litet patetiskt när man ser hur man på sina håll försöker döpa om detta tvångssparande för att få det att framstå som litet smakligare. Det senaste tillskott som vi har fått till floran av verbala innovationer för att kamouflera verkligheten är en ”solidarisk satsning”. Pensionärerna som ser att man ibland i sin futtighet av dem tar en krona — eller tio kronor eller hundra eller vad det nu kan vara — tycker nog inte att det är någon solidarisk satsning. För dem innebär detta att staten har gått in och, utan att informera dem, tagit delar av deras pension utan att det finns några som helst sakliga skäl till detta. Det finns inte en enda ekonomisk expert i detta land som anser att tvångssparandet är en vettig åtgärd. Det gäller förmodligen även huvuddelen av de ekonomer som arbetar under ledning av den man som är statsministerns bänkgranne för ögonblicket. De blev av politiska skäl tvingade att delta i denna åtgärd. Det som har inträffat i det politiska livet i Norden är att socialdemokratin har försvagats. Det är en positiv utveckling, och enligt min mening är det vår skyldighet att försöka driva på den utvecklingen av den enkla anledningen att det är socialdemokratin som är spärren mot många av de förändringar och mycket av den förnyelse som Sverige behöver. Då är det också viktigt att vi i detta delvis förändrade politiska läge mera diskuterar politikens sakinnehåll — Vad är det som är rätt och fel? Vad behöver Sverige inför 90 talet? — än att ägna oss åt den politiska geometrin gällande vem som skall samarbeta med vem och vem, som säger vad om vem. Detta är nämligen politikens interna spel; det är inte relevant för människornas verklighet. Det som är intressant för människornas verklighet är vad som är rätt och vad som är fel, vad vi vill åstadkomma för att göra det bättre på 1990-talet. Nu vänder jag mig med några korta ord till herrar Westerberg och Werner — jag ber om ursäkt för att jag tvingas vända mig till er på samma gång, men eftersom ni sade samma sak blir detta en rationalisering som är nödvändig. Ni sade att ni hade en del synpunkter på vad vi moderater säger om välfärden. Det är bra; den diskussionen tar vi gärna upp. Vi säger i moderata samlingspartiet två saker som är viktiga: Skattetryck är inte välfärd — välfärden grundas av en stark ekonomi, inte av ett starkt skattetryck. Skall vi klara välfärden på 90-talet så måste vi få en bättre ekonomi med en bättre tillväxt, och det kan vi åstadkomma bara genom ett sänkt skattetryck. Det nuvarande skattetrycket — för att inte tala om planerna på att höja det ytterligare — är det främsta hotet mot Sveriges välfärd på 1990-talet; det kommer vi att fortsätta att upprepa. Sedan säger vi någonting mer som också är viktigt: Välfärdsstatens institutioner och bidrag är inte tillräckligt. Jag tror att vi måste föra en mycket vidare välfärdsdiskussion än vi fört hittills, när vi bara diskuterat myndigheter, bidragsregler och institutioner. Vi talar om det lilla samhället, om den värme, den samhörighet, den solidaritet, den medkänsla, den omtanke som finns i vänkretsen, i familjen, i de närstående som tar hand om och bryr sig om. Detta kan aldrig och får aldrig ersättas av institutioner. Det är t.o.m. så, Bengt Westerberg, att det ibland kan finnas någonting grymt i det vi ser på TV eller det vi möter — att man bara forslar in de gamla på en institution och säger: ”Det är statens ansvar vad som händer med mina föräldrar eller mina farföräldrar.” Och så har man fått sig intalat att staten tar hand om all solidaritet, och då behöver inte vi som medmänniskor, som vänner, som släktingar eller som familjemedlemmar, bry oss om. Vi skall föra en politik som går bortom institutionerna och bortom bidragen, som ser till den värme, den solidaritet, den medkänsla, den ömhet som finns i vänkretsen, vi skall stärka det lilla samhället. Det är bland det viktigaste vi kan göra för välfärden på 90-talet. Detta sagt med adress till både Bengt Westerberg och Lars Werner.

Herr Talman! Tvångssparandet irriterar många människor i Sverige, och det irriterar uppenbarligen också dem som själva har föreslagit detta tvångssparande. Jag kan förstå den irritationen, för minsta eftertanke borde leda fram till att det från början var ett dåligt förslag. Nu försöker Olof Johansson hitta slagträn i debatten, och han säger att detta med avskaffandet av friåret skulle vara ett bevis för att vi i själva verket inte alls tycker synd om pensionärer. Men i verkligheten var det så, att när friåret avskaffades så skedde det i syfte att få resurser för att förbättra de kommunala bostadstilläggen, som går till de sämst ställda pensionärerna, medan däremot friåret gavs till alla pensionärer, oavsett deras ekonomiska ställning. Dessutom: För alla som hade förbrukat friåret, dvs. mellan 400 000 och 500 000 pensionärer — och även för förtidspensionärer som får behålla friåret — innebar reformen ett framsteg, eftersom man efter det året i dag betalar mindre på sjukhus än vad man gjorde tidigare. Just denna reform var alltså i hög grad en reform med fördelningspolitisk profil till förmån för de sämst ställda pensionärerna. Sedan har jag alltid förvånats över att Olof Johansson och centerpartiet med sådan energi — om jag får säga så — hävdar att man inte skall ha moms på energi utan i stället punktskatter. Den faktiska innebörden av det är ju att kostnadsläget för den konkurrensutsatta svenska energikrävande industrin kommer att höjas avsevärt och göra det betydligt svårare för dessa företag att konkurrera på världsmarknaden, om man väljer punktskatter i stället för mervärdesskatt. Om vi accepterar att vi skall ha ungefär samma kostnadsnivå på energin för dem som använder energi, så är moms naturligtvis ett konkurrensneutralt och bättre system i den internationella konkurrensen. Centerpartiets förslag innebär i själva verket ett grundskott mot industrin i Norrland, och det förvånar mig att det förslaget framförs från centern. Lars Werner uppmanar mig att inte förväxla de socialistiska idéerna och den socialistiska praktiken. Nej, vi skall inte förväxla dem, men något samband finns det väl ändå mellan dessa bägge företeelser. Vad vi har kunnat bevittna på senare tid är det kommunistiska, socialistiska systemets fullständiga bankrutt. Efter årtionden av försöksverksamhet i Sovjetunionen och andra stater i Östeuropa kan vi konstatera att detta system inte har kunnat lösa de grundläggande uppgifterna för medborgarna — att förse dem med mat och bostäder, att producera saker i enlighet med deras önskemål, att klara miljöproblemen. Det är den fullständiga bankrutten, och det har naturligtvis ett samband inte bara med praktiken utan också med de idéer som Lars Werner företräder. Inger Schörling sade att man skulle lägga ner JAS-projektet, och det är ju inte någon ny idé från miljöpartiets sida. Men vi skall komma ihåg att miljöpartiet inte heller vill ha några andra flygplan. Man vill över huvud taget knappt ha något försvar, för risken — som det står i miljöpartiets program — är ju att fienden kan avskräckas. Och fienden måste veta att man med konventionella medel kan ta Sverige. Sedan skall vi bygga upp en civil armé inom Sverige som skall motarbeta fienden när han väl har kommit hit. På den punkten har vi en helt annan uppfattning. Vi vill ha ett starkt försvar, och vi menar att flygvapnet är en självklar ingrediens i ett sådant starkt försvar. Så till Ingvar Carlsson. Förra våren — under första halvåret — hade vi en privat konsumtionsökning på 3 26. Det var en extremt snabb ökning. Då tyckte inte Ingvar Carlsson att det behövdes några åtstramningsåtgärder. Det borde han ha tyckt, om han hade känt det ansvar som han själv predikade från denna talarstol alldeles nyss. Men det var val några månader senare, och därför vågade inte regeringen. Nu har den privata konsumtionen stigit med 0,3 26. Då säger Ingvar Carlsson att det beror på att det inte har gått åt så mycket el och att vi har minskat våra bilinköp. Ja, men uppenbarligen har människor inte använt de pengar som har frigjorts på det sättet till att öka konsumtionen på andra områden. Konsumtionen har faktiskt legat på en mycket låg nivå under första halvåret i år. Nu är det riktigt att konsumtionen gick ner under första kvartalet och gick upp något under andra kvartalet, men även om vi lägger ihop siffrorna för hela året kan vi framför oss se en konsumtionsökning på kanske 1,5 96 — eller någonstans mellan 1 96 och 1,5 90. Jag måste fråga Ingvar Carlsson: Är detta huvudproblemet i svensk ekonomi — en konsumtionsökning på 1,5 26? Eller är huvudproblemet bristen på arbetskraft, som Ingvar Carlsson själv var inne på? Och om det är huvudproblemet, så måste jag fråga: Hur tänkte ni i våras, när ni sade nej till att ta ett första steg i fråga om marginalskattereformen nästa år, och när ni sade att tvångssparandet plus en del andra åtstramningsåtgärder är vad ni föreslår för att öka arbetskraftsutbudet i Sverige? Hur är sambandet mellan tvångssparandet och bristen på förskollärare i Sverige, och hur är sambandet mellan tvångssparandet och bristen på hemhjälpspersonal? Hur tänker ni? Jag fattar inte riktigt detta, och jag tror att alla de som tvingas tvångsspara gärna skulle se att de fick besked på den punkten. Fördelning och skatter har berörts i flera inlägg. Jag deltog tillsammans med Kjell-Olof Feldt i en debatt på TCO-kongressen i våras. Där var Kjell Olof Feldt och jag rörande överens om att det största fördelningsproblemet i Sverige i dag är bristen på tillväxt. Denna brist på tillväxt gör nämligen att vi inte har så mycket att fördela till dem som känner sig förfördelade i det svenska samhället i dag. Syftet med den skattereform vi förordar är ju att få tillväxt, att få resurser att satsa på dem som behöver. Men redan kortsiktigt, innan vi har sett den tillväxten, är vi från folkpartiets sida beredda att göra omprioriteringar för att öka satsningarna på det glömda Sverige.

Herr talman! Jag tvingas fortsätta debatten åt det håll där Carl Bildt befinner sig. Carl Bildt har lagt sig till med en ful ovana. Samma dag som vi debatterar här i riksdagen kommer Carl Bildts attacker på tilltänkta samarbetspartner — centerpartiet och i dag också folkpartiet. Och i våras, när vi diskuterade i slutdebatten, hade Carl Bildt en stor artikel i Expressen med en attack på mig; han var mer försiktig här i kammaren. I dag upprepas detta, och han har nu vidgat perspektivet till två partier. Låt mig säga med en viss skärpa att det är klart att vi till sist svarar på attacker politiskt. Vi tänker inte huka oss i debatten, om det är någon som har trott det. Jag har även sagt en annan sak. Våra relationer till andra partier har inte ändrats av den uppgörelse som träffades i våras. Men vi i centerpartiet är beredda att ta samhällsansvar. Det råder uppenbarligen en stor skillnad i vårt sätt att se på samhällsutvecklingen. Vi tog väljarnas utslag på allvar, och vi slängde inte ut vårt land — utan att i en nyvalskampanj göra en parlamentarisk prövning — mitt i en avtalsrörelse, som plötsligt gick i stå på grund av de förslag som den socialdemokratiska regeringen lade fram från början. Detta borde i varje fall stämma någon till eftertanke, även i oppositionen. Vi har alla ett gemensamt ansvar för detta land. Väljarna har skapat en situation med ett mer splittrat parlament än tidigare, och väljarna har gett oss ansvaret att även få hantera denna situation. Några ord till Bengt Westerberg. Vi tillhör båda de attackerade, så därför skall jag gå ner något i tonläge. Jag litar på Bengt Westerberg. Ibland tror jag nästan att jag litar mer på honom än vad han litar på sig själv. Jag skall förklara varför. Jag skall erkänna att jag ibland lyssnar även på vad andra säger i riksdagen. Det är naturligtvis en ful ovana — men ändå. Den 9 juni 1988 sade Bengt Westerberg följande: ”I ett läge där konsumtionen för tredje året i följd ökar snabbare än produktionen är det nödvändigt att minska ökningstakten för den privata köpkraften, och det bör inte ske genom snabbare prisstegringar. Visserligen är det kanske inte opportunt att tre månader före ett val gå ut och säga det till väljarna. Men om det krävs för att ekonomin inte skall gå över styr och sysselsättning och välfärd äventyras, så är det ändå en skyldighet för varje ansvarskännande parti att göra det.” Hela det förslag den socialdemokratiska regeringen från början lade fram för oss i våras var anpassat till detta synsätt. Det kan andra svara bättre på, men så uppfattade vi i centerpartiet situationen. Vi vill inte ha höjd moms och borttagande av mjölksubventioner, och vi vill inte ha höjd arbetsgivaravgift som tidigare har föreslagits. Då är det klart att man i det läget måste vara konstruktiv och komma med alternativa förslag. Och det var det vi gjorde. Jag är ju finkänslig, så jag säger inte att Westerberg själv har bäddat för den händelseutveckling som vi därefter har sett. Men detta citat är naturligtvis viktigt, och jag kan inte förstå hur Bengt Westerberg så totalt kan förändra attityd. Bengt Westerberg är ekonomiskt kunnig. Jag har t.o.m. uttalat mig berömmande om att han kunde säga sådana saker tydligt före valet. Vi andra hade en annan bedömning, men Bengt Westerberg sade detta, och han utlovade å Kjell Olof Feldts vägnar att det skulle bli skattehöjningar framöver. Vi i centern ville skjuta upp användningen av köpkraften i samhället. Vår linje var att det skulle ske utan att höja skattetrycket. Det var den linjen som förverkligades i samband med vårens beslut. Sedan vill jag precis som statsministern hävda att vi självfallet inte vill drabba de svagaste människorna i samhället. Vi i centern har mer än något annat parti arbetat just för de sämst ställda pensionärerna. Varför skulle vi vilja drabba eller missinformera dem? Andra som driver denna debatt har anledning att svara på den frågan. Var står de själva när det gäller pensionärerna och pensionernas utveckling? Hur ställer de sig till en radikalt höjd grundpension för pensionärerna? De behöver det.

Herr talman! Jag måste fråga Ingvar Carlsson vad han egentligen menar. Han sade att det inte fanns stöd för att genomföra impopulära beslut, alltså att det fanns partier som inte ville medverka till impopulära beslut. Jag uppfattade saken på så sätt att vi i miljöpartiet också fick en släng av sleven. Då vill jag fråga: Vad finns det för exempel på det? Sanningen är ju att vi upprepade gånger har erbjudit stöd för åtstramning, förutsatt att en sådan har ekologiska syften. Socialdemokraterna är ju ett miljöparti, eller? Varför tas inte vårt budskap till miljösamarbete på allvar? Jag kan inte låta bli att beröra det som också nämndes i regeringsförklaringen i går. Socialdemokraterna sviker sina miljöväljare så att säga. I regeringsförklaringen sägs nämligen att stor återhållsamhet skall gälla för skogsbruk i fjällnära skogar. Det är ju rent hyckleri! Vad var det nämligen som hände? Jo, socialdemokraterna tillsammans med moderaterna svek sitt vallöfte om att införa en naturvårdsgräns för fjällnära skogar. Det vallöftet hade lämnats utan reservation i en enkät som Svenska naturskyddsföreningen skickade ut till samtliga hushåll. Det var inte särskilt snyggt gjort, och det var inte särskilt snyggt att ta med den punkten i regeringsförklaringen. När det gäller valsystemet frågar jag mig: Planerar ni ändå en förändring av valsystemet, modell den som DN presenterade, för att slå ut småpartier ur riksdagen, miljöpartiet t.ex.? Ja eller nej? Trots det som har sagts blir man faktiskt, om man studerar regeringsförklaringen som vi tog del av förra året och jämför den med årets, litet betänksam. I fjolårets regeringsförklaring sades det att det var första gången på 70 år som ett nytt parti tog säte i riksdagen, och det hette: ”Jag hälsar miljöpartiet de gröna och dess ledamöter välkomna till vad jag hoppas blir ett inspirerande riksdagsarbete.” Det kändes mycket skönt att höra.

Sverige har hittills varit förskonat från detta. Med sex partier i riksdagen har dock riskerna för vågmästarlägen ökat.” Det ligger avgrunder mellan de två uttryckssätten. Jag vill därför fråga: Vad menas egentligen? När det så gäller utmaningar har jag läst Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson och många andra arbetarförfattare. Men får jag fråga statsministern om han har läst Bengt Hubendick och Arne Naess? Han nickar instämmande. Det är bra. Jag sade att jag hade respekt för de utmaningar som består i arbetslöshet och solidaritet med de fattiga både i vårt land och globalt sett. Men nog får statsministern lov att erkänna att de globala miljöhoten har en helt annan dimension och att vi — ett av de rikaste industriländerna — ändå måste visa att möjligheten finns att bygga ett ekologiskt samhälle och att det är vi som skall börja göra det och visa på bra exempel. Vi skor oss fortfarande på de fattiga länderna. Det handlar i allra högsta grad om solidaritet. Erkänner inte statsministern det måste jag säga att jag i den här talarstolen och miljöpartiet känner oss som tjejen som visste för mycket. Carl Bildt verkar läsa ekonomiska tabeller och aktiemarknadens rapporter. Han talar över huvud taget inte om miljöpolitik. Statsministern har åtminstone Birgitta Dahl och kan ta del av naturvårdsverkets rapporter. Jag vill ha svar på de här frågorna, gärna i dag.

Herr talman! För att visa min respekt för riksdagspartiet miljöpartiet skall jag börja min replikomgång med att bemöta Inger Schörlings inlägg. Jag har mycket utförligt redovisat min inställning till den nuvarande författningen vid en föreläsning vid Lunds universitet. Då försvarade jag den nuvarande författningen med proportionaliteten ovanför de 4 90. Men jag sade samtidigt att om man skall ha en författning som på det sättet inbjuder till relativt många partier i riksdagen, så är det desto nödvändigare med ett samarbete för att man skall få handlingskraftiga regeringar. För detta har jag blivit kritiserad av ett antal debattörer, som har sagt att det inte kommer att gå. Det är nödvändigt att med hjälp av en annan valmetod skapa de handlingskraftiga regeringarna. Det är alltså en uppfattning som jag icke delar. Därför har vi satsat på samarbete i olika skeden i denna riksdag för att ändå åstadkomma den handlingskraftiga politik som är nödvändig. Efter att ha lyssnat på de hårda tongångarna mellan de borgerliga partiledarna har jag lust att ställa frågan om det är ett privat slagsmål eller om jag får delta. Visst är det litet frestande att delta när man sitter här vid sidan av och hör på. Jag skulle i så fall vilja, som svar till Carl Bildt, citera Sveriges pensionärsförbunds tidning Veteranposten. Pensionärsförbundets ordförande är nu Nils Carlshamre. I tidningen står det om det obligatoriska sparandet att det också är en fråga om solidaritet att även pensionärer i likhet med övriga åldersgrupper hjälper till att få samhällsekonomin på fötter, vilket ju är syftet med det hela. Slå en signal till Nils Carlshamre, Carl Bildt, så blir det litet lättare att förstå det här om min pedagogik nu inte räcker till. Jag tror faktiskt icke att vi skall underskatta pensionärernas känsla för solidaritet. De blev arga för att de inte fick ordentlig information, men förväxla inte det med att de gamla inte har känsla för solidaritet, Carl Bildt! Det är de som har byggt upp solidariteten i det svenska samhället, och de vet kanske bättre än några andra vad den betyder. Det andra som jag fäste mig vid var att Carl Bildt i diskussionen här i dag i sin första replik sade att vi skall föra en debatt i sakfrågor; vi skall verkligen inte diskutera vem som skall samarbeta med vem — detta som försvar för sitt tidigare inlägg. Men vad står det i oppositionsförklaringen i dag, i landets största morgontidning, som jag inte skall nämna vid namn? Jo, en våldsam attack mot folkpartiet och centern för att de intresserat sig för sakfrågorna! De sviker det borgerliga samarbetet, som Carl Bildt uttrycker det. Har man inte bättre tänkt igenom strategin när man är ledare för borgerligheten — vilket Carl Bildt ändå är som ledare för det största borgerliga partiet — så undra på att det går åt skogen och att det blir ett våldsamt gräl! Ansvarig för detta är Carl Bildt. Det är uppenbart, för om inte det största borgerliga partiet uppträder med någorlunda konsekvens och måtta, hur skall det då gå att samordna politiken i övrigt inom borgerligheten? Till Bengt Westerberg vill jag säga: Det är gott och väl att ett oerhört viktigt mål är att få en ökning av tillväxten, men om man inte som grund för den politiken får håll på inflationen, blir det verkligen inte någon varaktig eller långvarig tillväxt. Detta behöver jag inte redovisa för Bengt Westerberg. Därför är det ingen motsatsställning mellan att vi kyler ner ekonomin till en rimlig temperatur och att vi vidtar åtgärder som skall leda till en snabbare tillväxt än den vi har i dag. Jag har, liksom Olof Johansson, konstaterat den ändrade attityden från Bengt Westerbergs sida. Om orsaken till den kan man naturligtvis fundera. Jag skulle också vilja ta upp EG-frågan. EFTA-länderna har lyckats skapa en gemensam plattform. Samtal som förs nere i Bryssel just nu mellan EG och EFTA-experter är mycket framgångsrika. Vi har goda möjligheter att den 19 december få ett politiskt beslut om reella förhandlingar. I det läget väljer Carl Bildt att, av för mig obegriplig anledning, gång på gång söka strid. Trots att en bred riksdagsmajoritet, inkl. moderata samlingspartiet, beslutat att medlemskap inte nu är aktuellt, menar Carl Bildt att vi skall aktualisera frågan om medlemskap. Jag kan inte uppfatta det på annat sätt än att Carl Bildt med dubbla budskap i denna känsliga utrikespolitiska fråga återigen försöker profilera sig och sätta partiintresset framför nationens intresse. Jag skulle vilja fråga vem Carl Bildt företräder, när han nu aktualiserar frågan om ett medlemskap. Har Carl Bildt tänkt igenom att vi kan vara i den situaitonen att det tillträder en regering i Norge — ett NATO-land — med höyre i statsministerposition, som säger ifrån att något avtal om medlemskap från vår sida blir det inte de närmaste fyra åren? Kommer då inte Carl Bildts attack mot den socialdemokratiska regeringen att bli en bumerang mot honom själv? Lars Werner, det är inte namnet som är det viktiga, utan om det nuvarande vänsterpartiet kommunisterna i framtiden är berett att ta ansvar även för impopulära beslut eller inte. Det var det min huvudfråga gällde. Är vpk det, är det mycket intressant. Därmed kan ibland skapas majoriteter i den samarbetsmodell som jag har försökt skissera här. Det var det som jag upplevde att vi i våras förde konstruktiva samtal om. Sedan minns Carl Bildt fel — förlåt, Lars Werner, menar jag; det var en allvarlig förväxling för båda parter. De samtal jag hade med Olof Johansson ägde rum i ett senare skede, men det är säkerligen inte särskilt intressant för kammaren att lyssna på den debatten, så jag avstår från den i fortsättningen. Om vi var oss själva nog, som Lars Werner säger, varför sökte vi då samtal? Då skulle vi ju inte ha fört samtal med vare sig Lars Werner eller Olof Johansson. Min inställning är tvärtom den, att det är nödvändigt med den författning vi har under överskådlig tid att ha ett samarbete i denna riksdag, och det kommer vi att fortsätta med. Det är därför jag har ställt mina frågor till Lars Werner i dag. De är mycket viktiga för möjligheten att i fortsättningen föra sådana samtal mellan vpk och socialdemokraterna. Herr talman! Jag skulle till slut i detta inlägg vilja understryka en sak. Trots att vi nu är i färd med att genomföra århundradets skattereform och trots de intensiva diskussionerna med EG är socialdemokratin ändå förmögen att höja blicken och forma en politik för 90-talet, att föra en diskussion om ett framtida partiprogram och om den s.k. 90-talsgruppens rapport. Vi vågar ställa frågor och vi vågar vara självkritiska, även om vi då får ironiska kommentarer i borgerliga tidningar. Det tål vi faktiskt. Vi är nämligen övertygade om att detta är vår möjlighet att forma en helgjuten politik. Det är därför vi kan säga att 90-talet skall bli miljöns årtionde. Kärnkraf ten skall börja avvecklas, miljöavgifter införas, miljölagstiftningen skärpas, trafikens miljöeffekter angripas och miljöforskningen byggas ut. Den förorenade luften och de smutsiga vattnen delar vi alla, men inte de tunga lyften, de monotona arbetena och de farliga arbetsplatserna, och därför måste 90-talet bli det goda arbetets årtionde. Vem kommer att tala om arbetsmiljö, monotoni och tristess i Globen i kväll den 4 oktober? Som sista punkt: 90-talet skall bli rättvisans och jämlikhetens årtionde. Vi har klarat krispolitiken, men det finns en baksida i form av förmögenhetsklyftor och klipp. Nu måste jämlikhet och rättvisa prioriteras i större utsträckning i den fortsatta politiken.

Herr talman! Först några snabba ord till statsministern i den fråga som jag vet engagerar både honom och mig, på litet olika sätt, nämligen Europapolitiken. Sedan i maj 1988 har vi en överenskommelse här i riksdagen om de förhandlingar som nu pågår och om att medlemskapsfrågan i det sammanhanget inte är aktuell. Vi har inte sagt varför, men det är den gemensamma ståndpunkt vi har kommit fram till. Vi har också kommit fram till att vad som skall inträffa därefter skall hållas öppet. Den debatten kommer säkert. Vad jag reagerar mot med lika stor styrka varje gång är när statsministern eller den socialdemokratiska 90-talsgruppen går ut och slänger igen dörren för att på 90-talet pröva medlemskapsmöjligheten. Det gjorde 90-talsgruppen och det gjorde statsministern i sitt anförande i Arbetarrörelsens internationella centrum den 1 september. Det var ett uppbrott ifrån den kompromiss vi har. Jag kan notera att statsministern i regeringsförklaringen går tillbaka, men detta sicksackande, denna osäkerhet, denna vacklan i Europapolitiken har vi sett tidigare. Håller ni er till uppgörelser skall vi också stå för dem, men försöker ni att missbruka och vrida dem och stänga dörren för 90-talet, går vi mot den Europapolitiska striden långt tidigare. En sak är jag alldeles säker på: Norge kommer att få en regering, vilken kommer att bedriva en Europapolitik, som fullt ut utnyttjar dagens möjligheter men aldrig stänger dörrarna för ett medlemskap i framtiden. Också Ingvar Carlsson vet att det är på det sättet. Jag vänder mig så till Olof Johansson, som ägnade hela sin repliktid åt att tala med Bengt Westerberg och mig. I all mildhet vill jag säga till honom att jag är bekymrad. I en tid då socialdemokratin försvagas — t.o.m. Ingvar Carlsson säger att det inte går att styra som förr — är tydligen tendensen att centern inte vill föra blockpolitik, utan sakpolitik. Olof Johansson exemplifierar detta med tvångssparande och träffar tveksamma uppgörelser med denna försvagade socialdemokrati. Det bekymrar mig också när jag från folkpartiet får höra att det är en tes om allas krig mot alla som skall gälla. Detta leder till att man närmast söker strid med oss. Det här är inte bra. Jag anser att vår gemensamma uppgift inför 1990-talet skall vara att erbjuda ett klart, kraftfullt och distinkt alternativ till socialdemokratin. Jag ser Sveriges framtid i ett uppbrott från socialdemokratin och dess förlegade värderingar, dess förlegade strukturer och dess förlegade politik. Vi skall vara försiktiga med att säga adjö till all blockpolitik, dvs. borgerlig samverkan, och vi skall vara mycket försiktiga med att proklamera ett allas krig mot alla. Problemet inför 1990-talet är att vi inte förmår att få bort mycket av den socialdemokratiska politiken och att vi därmed mot slutet av 1990-talet tvingas administrera en välfärd och ekonomi i kris och förfall. Det beror i så fall på att vi inte vågade utmana socialdemokratin. Det bör vara vår gemensamma politiska uppgift att göra det. Jag vänder mig så åter till Ingvar Carlsson. Jag är ledsen att jag inte på samma sätt som andra lämnar honom i fred så att han kan sitta och nicka i bänken. Det må tillåtas mig att framföra några synpunkter på vad han har sagt. Ingvar Carlsson talade om Veteranposten, Nils Carlshamre och tvångssparande. Om statsministern tror att Nils Carlshamre tycker att tvångssparandet är bra, så bedrar han sig. Det är i så fall statsministern och inte jag som behöver ringa till honom. Ledaren i Veteranposten är tydligen skriven av en ledande anhängare av ett annat parti, som inte kan beskrivas i de termer som statsministern använder. Tror han att han har hittat något stöd där, så har han alltså fel. Ingen har under denna debatt kunnat påvisa ett enda sakligt ekonomiskt skäl för detta tvångssparande. Det löser inte Sveriges underskottsproblem. Det löser inte Sveriges tillväxtproblem, utan det angriper ett problem som inte finns, dvs. påståendet om att pensionärer, barnfamiljer och löntagare ägnar sig åt en oansvarig köpfest och därför måste tuktas. 0,3 26 i ökning av privat konsumtion första halvåret i år är alltså den köpfest som ni skall tukta med detta tvångssparande. Det finns ingen saklig grund för det, och det tycker jag att ni kan erkänna på samma sätt som ni nu har erkänt att informationen om detta tvångssparande har försummats och varit felaktig. Låt mig så till sist säga något till Lars Werner om kommunismen. Socialismens sönderfall är något som kommer att dominera under 1990-talet. Socialismen och kommunismen har, som bl.a. Bengt Westerberg påpekade, misslyckats. Vi kan varje kväll på TV se hur människor flyr undan denna socialism. År efter år under 1990-talet kommer vi att få se människor som flyr undan socialismens politiska förtryck, människor som flyr socialismens ekonomiska förfall och människor som flyr socialismens ekologiska förgiftning i Europas andra hälft. Här i Sverige är vi lyckliga. Här har vi en kommunism som har reducerats till underhållningsvärde. Andra länder är inte riktigt lika lyckligt lottade.